Herr talman! När vi nu står inför en omorganisation av verksamheten på detta område skulle det kanske ha funnits anledning att något erinra om vad som förekommit under den långa tid som domänverket och den relativt långa tid som ASSI har arbetat. Emellertid skall jag avstå från det med hänsyn till de många andra ärenden som kammaren måste behandla. Domänverket tillkom redan 1859 och har sedan i skiftande former haft att förvalta och sköta statens betydande skogstillgångar. Uppgifterna har växlat genom åren, men vi kan säga att domänverket på många områden faktiskt gjort banbrytande insatser i fråga om skogsvården och även då det gällt anställningsformerna för skogsarbetarna, såsom herr Wanhainen just erinrat om. Jag skulle också kunna nämna domänverkets pionjärinsatser på naturvårdsområdet, dess initiativ att bereda allmänheten möjligheter till fiske i domänverkets vatten osv. Det finns alltså många områden där man kan visa upp att denna statliga aktivitet varit betydelsefull och gett impulser även på fält som ligger utanför det egentliga skogsbruket. Jag skall som sagt avstå från att göra den historieskrivningen i dag, men jag får kanske lika kort erinra om att ASSI tillkom på grund av de svåra förhållanden som rådde under 1920 och 1930 talen, då sågverk och massafabriker gick över styr i synnerhet uppe i Norrbotten och då staten måste gripa in och sätta i gång verksamhet. Först några år senare blev det möjligt att göra verksamheten mer omfattande och skapa verkligt stora och rationella företag. Jag tror att det i dag är uppenbart för alla — ingen har hittills motsatt sig det i debatten — att man har anledning att undersöka möjligheterna till en samverkan mellan skogsinnehavet och den industriella verksamheten. Vad jag däremot har reagerat emot när jag lyssnat på debatten är, att trots att man från borgerligt håll förklarat sig vara positivt inställd och villig att acceptera förslaget, så finns det ändå en klar lust att försöka begränsa den nya organisationens möjligheter att fungera. Det har herr Magnusson och även andra talare gett exempel på förut, varför jag inte behöver upprepa det. Tendensen hos de borgerliga talarna och hos dem som ansluter sig till utskottets förslag kan inte sägas vara särskilt positiv. Man söker fel och brister. Kritiken är naturligtvis nyttig, men det förefaller mig, herr Eskilsson, som om man inom domänverket hade anledning att vara en smula besviken över det klena resultat som informationsverksamheten tydligen lett till. Det är dock fortfarande en mycket ensidig syn som presenteras när det gäller att bedöma domänverket kontra annan skoglig verksamhet. Jag antar att detsamma kan sägas om bedömningen av ASSI. Låt mig få lov att peka på en enda punkt där detta kommer till uttryck. I jordbruksutskottets utlåtande nr 32, s. 10, säger utskottsmajoriteten att utskottet delar »den i nämnda motioner uttalade uppfattningen att statens innehav av skogsmark i princip inte bör utökas. Liksom hittills bör endast medel som inflyter vid försäljning av fast egendom få disponeras för markförvärv. Dessa medel bör därvid endast användas för förvärv som erfordras för att förbättra statsskogarnas arrondering.» Jag måste verkligen ställa frågan: Vad menas med detta? Här har vi ju ändå under alla de gångna åren gett domänverket möjlighet att för köp av annan egendom förfoga över de pengar som inflyter genom försäljningar. Vi har inte någon gång ställt kravet att denna inköpsverksamhet skulle vara begränsad endast till sådana områden, där domänverket är etablerat i förväg och där det alltså bara skulle bli tal om arronderingsförbättringar. Nu hoppas jag naturligtvis att den borgerliga reservationen inte kommer att segra, men vad skulle det betyda, om så skedde? Jo, det skulle innebära ett. stopp för domänverket att köpa skog, såvida denna inte låg i direkt eller nära anslutning till ett tidigare innehav. Vilka konsekvenser skulle det få för vår jordbruksrationalisering? Vi vet ju att det ofta har varit domän verket som fått lov att träda in som köpare av ett jordbruk som läggs ned. Skall det bli stopp för detta i fortsättningen? Det som skrivits här av utskottsmajoriteten måste tolkas på det sättet. Jag måste säga att detta förslag innebär den största begränsning för domänverkets verksamhet som jag någonsin har sett i riksdagen. Det har tidigare uttalats att arealerna inte skulle få öka, men nu förklaras det att domänverket icke skulle ha möjlighet att köpa annan mark än den som direkt anknyter till ett tidigare skogsinnehav, vilket verkligen är ett överraskande uttalande. För att vinna klarhet på denna punkt är det angeläget att representanterna för denna åsikt ger till känna om jag missförstått det hela. Är det verkligen ett försök att gå så långt i begränsningen av domänverkets verksamhet? Sådana exempel har getts tidigare här i diskussionen, och jag har kanske inte anledning att upprepa dem. Men jag måste konstatera att här har man i sitt nit att begränsa möjligheterna gått så långt, att det måste vara till allvarlig skada inte bara för skogsbruket och dess utveckling, utan också för jordbruksrationaliseringen, där onekligen domänverket har fyllt en rätt betydelsefull uppgift under de gångna åren. Det kan över huvud taget inte vara förenligt med resonemanget om att man samtidigt eftersträvar en frihet som skall vara likvärdig med den som enskilda företag har. Jag tycker att det är angeläget att framhålla detta. I övrigt har jag med intresse lyssnat på denna debatt, och jag tror att inte minst inläggen från mnorrlandsbänken visar att man har anledning att fundera mer än en gång, herr Eskilsson, innan man godtar den utredning som framlagts för Norrbottens läns landsting — låt vara att den är ambitiös och riktig. Det är ett par pensionärer, en professor och en hedersdoktor som sysslat med detta efter att ha dragit sig tillbaka. Det mesta arbetet har dock ut förts av en jägmästare där uppe. Vi skall ha respekt för detta arbete, men inte får man utan vidare säga att det är det enda vi kan ta fasta på i denna diskussion. Vem som kan ha rätt i detaljerna när det gäller att värdera effektiviteten i domänverkets och det allmännas verksamhet tycker jag att vi tills vidare kan låta vara en öppen fråga. Till sist vill jag peka på en iakttagelse som jag har gjort under de gångna åren. När vi sett domänverkets årliga redovisning av resultatet och när vi bedömt den plan som lagts fram för det kommande året har vi i allmänhet fått räkna med att verksamheten i en del av inlandsreviren har gått med förlust. Jag tror inte att man skall beklaga det. Många gånger har bakom dessa förluster legat en mycket stark ambition att vidta skogsföryngringsåtgärder, och ofta har det varit tal om att avhjälpa följderna av synder i det förgångna. Vi vet att domänverket har gjort stora insatser, ofta av socialt motiv. Domänverket har velat hålla verksamheten i gång och har känt ansvaret för att man kanske varit den dominerande arbetsgivaren i bygden. Jag tycker att man har en felaktig utgångspunkt om man efteråt gör värderingar, varvid även dessa insatser kommer med utan att man på något sätt beaktar och redovisar dem. Om vi kräver mer av domänverket — och det kanske vi har anledning att göra i framtiden — skall vi klart redovisa vad det kostar. Jag menar att domänverket även i sin nya gestalt kommer att få ta ett socialt ansvar, men det får ske i sådana former att vi lättare kan redovisa vad det kostar och inte räknar in dessa kostnader i verksamheten som hittills. Syftet med mitt inlägg, herr talman, är främst att få ett svar på den konkreta fråga som jag ställde.

Herr talman! Jordbruksministern läste på s. 10 i utlåtandet, där det står: »Dessa medel bör därvid endast an vändas för förvärv som erfordras för att förbättra statsskogarnas arrondering.» Han säger att det var det värsta i fråga om restriktion han sett i hela sitt liv. Jag hade för mig att jordbruksministern varit med om en hel del under sitt ganska långa liv, så detta var väl ändå någon överdrift. Först och främst står det inte »får» utan »bör». Enligt min uppfattning avses med detta helt enkelt att kronan inte skall etablera sig på sådana områden där den inte tidigare har några markintressen. I fråga om jordbrukets rationalisering har väl domänverket inte medverkat så mycket. Det har skett en del byten på senare år, men det är mest lantbruksnämnderna som köpt upp och hjälpt till med rationaliseringen. Självklart är att man inte skall hårdra ordet »bör», om nu mot jordbruksministerns antagande jordbruksutskottets utlåtande i dess helhet skulle godkännas. Jag är säker på att domänverket vid alla tveksamma tillfällen kommer att gå in för ett rationellt skogsbruk — det är ju meningen. Beträffande de andra frågor som här togs upp vill jag säga att det föreligger så olika ideologiska synpunkter mellan oss. Jordbruksministern och det socialdemokratiska partiet litar helt och hållet på att all verksamhet sköts bra när den läggs i allmänna händer. Vi är inte så säkra på att det inte behövs en kontroll och en översyn i sådana fall. Vi anser nog att det enskilda skogsbruket, som dessutom ger staten inkomstskatt för sina produkter, på lång sikt är en effektivare verksamhetsform.

Herr talman! Om inte herr Eskilsson vill svära på sanningen och riktigheten av de slutsatser som den utredning vi här diskuterar kommit fram till, kan vi kanske helt lämna detta därhän. Jag har inte någon speciell lust att låta denna utredning på något sätt dominera diskussionen, ty den är dock av mindre betydelse i den reform som nu skall genomföras. Jag måste vidare säga till herr Skårman, att jag visserligen uppskattar hans försök att leda mig på rätt spår i fråga om läsningen av utskottsmajoritetens skrivning, men att jag samtidigt tycker att den är en smula oklart uttryckt.

Men nog får jag säga att det är ett underligt sätt att uttrycka sig! Det står ju: »bör därvid endast användas för förvärv». Försök, herr Skårman, nästa gång uttrycka det litet klarare så att det inte behöver bli missförstånd på denna punkt. Vi har alltså inga delade meningar på denna punkt, utan domänverket skall kunna handla som hittills.

Herr talman! Det är synd att förlänga debatten. Vi har mycket framför oss, och tiden är knapp innan sessionen skall avslutas. Men hela avsikten med förslaget är ju att skogsbruket skall effektiviseras. Vi anser att sådana köp som ibland gjorts, där kronan köpt enstaka skogsområden utan samband med sin övriga mark, inte är rationella ur domänverkets synpunkt. Dessutom har det ibland även förekommit konkurrens med den enskildes försök att rationalisera sitt jordbruk genom tillköp. Därför bör de medel, som domänverket får genom försäljning, endast användas för att förbättra och effektivisera domänverkets eget skogsinnehav. Det är ingenting annat som avses.

Herr talman! Denna debatt har pågått så länge att kammarens ledamöter säkert önskar och hoppas att den snart skall ta slut, så att man kan fortsätta med de återstående ärendena på föredragningslistan, så att vi hinner med arbetet de två återstående dagarna. Jag hoppas att det i alla fall inte skall bli någon försening genom mitt förvållande. I proposition 103 föreslås vissa ändringar för statens skogsföretag, för att, som det är utsagt på propositionens första sida, statens skogsbruk och skogsindustri skall drivas affärsmässigt och effektivt för att på lång sikt ge bästa möjliga ekonomiska utbyte. Då kan man tycka att det är ganska onödigt att riksdagen av den orsaken skall behöva fatta ett särskilt beslut. Det borde alltid ha varit något självklart att domänverkets angelägenheter skall skötas så att de lämnar bästa möjliga resultat. Som framgått av debatten och utskottets utlåtande har det blivit lottmajoritet i utskottet. Utskottsmajoriteten vill i sitt förslag inte gå så långt som regeringen och reservanterna. Utskottets majoritet föreslår — och det måste vara riktigt att döma av debattens gång — att domänverket i princip inte skall öka ut sitt innehav av skogsmark. Inga andra medel skall användas eller disponeras för markförvärv utom sådana medel som inflyter vid försäljning av fast egendom. Det måste också vara riktiga principer att man skall ha ett normalt förräntningskrav på den förmögenhet som domänverket representerar och att denna förräntning eller avkastning även skall inrymma en motsvarighet till den statliga inkomstskatt, som verket är befriat från. Propositionen siktar till att ge "domänverket ökade resurser för markförvärv. Vad som är ännu mera viktigt och betydelsefullt än att domänverket får tillfälle att utöka sitt markinnehav är att det blir en skälig och normal förräntning av i verket nedlagt och befintligt kapital. Det finns i detta sammanhang anledning uppmärksamma de svaga ekonomiska resultat som uppnåtts under de senaste åren i domänverkets stora skogsbruk. Här får man den uppfattningen att staten som innehavare av sina mycket stora skogsarealer i tider då konjunkturerna inte är så gynnsamma har mycket svårare än enskilda att sköta detta skogsinnehav. Detta statliga verk har liksom andra svårt att anpassa sig till tidsutvecklingen och till vad som är nödvändigt. Det är inte bara de vikande konjunkturerna på skogens område som är or sak till det svaga resultatet. Våldsamt stigande administrationskostnader spelar också sin roll. Ökningen av dessa har på basis av redovisade totalkostnader under åren 1960—1966 beräknats uppgå till 88,3 procent. Det kan inte vara någon mening med att staten skall förvärva ytterligare stora skogsegendomar enbart för att inneha sådana. Av denna anledning föreslår utskottsmajoriteten att domänverkets markförvärv bör hållas inom den förmögenhetsram som det nuvarande markinnehavet och markfonden representerar. Här finns enligt min mening ingen garanti för att en bättre förräntning och ett bättre ekonomiskt resultat uppnås om domänverket skulle få en större frihet att t.ex. köpa aktier eller bilda aktiebolag. Av det skälet bör Kungl. Maj:t pröva varje särskilt fall. Krav på normal förräntning måste här vara ett berättigat krav, och när domänverket gör investeringar bör man alltså ta med i beräkningen ett fullständigt förräntningskrav. Därför bör Kungl. Maj:t — som utskottet föreslår — kunna ingripa i aktuella fall. Att domänverket under en lång följd av år har redovisat allt sämre resultat är ingen hemlighet. År 1955 gav verket på varje avverkad skogskubikmeter ett överskott på 10 kronor 40 öre. 1960 var motsvarande överskott 7 kronor 30 öre, och under 1967—1968 räknar man med ett överskott per kubikmeter på cirka 60 öre. Under 1967 räknade man med ett sammanlagt överskott på 15 miljoner kronor. Det blev 10 miljoner mindre, dvs. 5 miljoner. Och märk väl! Detta överskott kom inte från skogsdriften utan från jordbruksdriften på de fastigheter som verket äger och har utarrenderade. Man har på jordbrukssidan här arrendeavgifter på nära 10 miljoner kronor. Det har sagts i debatten att förr sålde man skogen på rot för en billig penning, men nu avverkar man den själv i mycket stor utsträckning. Detta har dock sannerligen inte gett något bättre ekonomiskt resultat. Hur skulle. det se ut med domänverkets affärer om man räknade med en normal förräntning av dessa skogsarealer på 4,1 miljoner hektar med ett taxeringsvärde på 1,4 miljard kronor. En förräntning med 5 procent skulle ha dragit en kostnad på 70 miljoner kronor. Det kanske vore på sin plats i denna debatt, när vi talar om att statliga och enskilda företag skall konkurrera på lika villkor, att tänka på en skälig förräntning av i domänverket investerat kapital. Trots att man i så väsentlig grad har ökat avverkningarnas storlek så har man inte lyckats att ta igen vad man förlorat på vikande konjunkturer och stigande omkostnader. Skulle ett enskilt skogsbruk lämna ett lika svagt resultat blev det sannerligen inga skatter av betydelse att räkna med från. skogsbruket, vare sig för stat eller kommun. Nu räknar man med att en budget på 405 miljoner kronor under 1968 skall ge ett överskott på 5 miljoner kronor. Med mycket stor sannolikhet blir det inget överskott alls. Om den kritik som förekommit mot domänverkets sätt att sköta skogarna i Norrland har varit berättigad ämnar jag inte yttra mig. Men framför allt i Norrland har skogsbruket i stora områden blivit direkt förlustbringande. Från 1960 har antalet revir i Norrland som gått med förlust ökat från 19 till 27. I kronor har förlusterna ökat från 5 till 12 miljoner. Vad beträffar förlusterna i Norrland har man också nämnt mycket större förlustbelopp: siffran 30 miljoner har förekommit i detta sammanhang. Nog verkar det ganska underligt att man vid ett tillfälle har räknat fram mycket betydande förluster och vid ett annat tillfälle, när domänverkets representanter och högsta ledning reser till Norrbotten för att försvara verkets ställning, har räknat om driftresultatet i Norrland och kommit fram till att det i verkligheten inte var någon förlust. För t.ex. år 1966 blev det, har det framhållits, en vinst på 6—7 miljoner kronor — eller ett tillskott med detta belopp till verkets ändå förekommande utgifter. Det är beklagligt att det ekonomiska resultatet så försämrats. : Avsikten med ett långt gående samröre med ASSI, ett annat statligt företag som inte heller givit något lysande resultat— det senaste bokslutet visar varken vinst eller förlust — är kanske att det verkliga resultatet för båda dessa företag skall döljas och inte så mycket uppmärksammas. Att ASSI skall få tillåtelse att pörja med annan produktion än förädling av trä är också omotiverat. Det var av intresse att herr Magnusson här nämnde det enskilda näringslivet som ett gott exempel. Det finns anledning att inte tillstyrka mer av proposition 103 än vad utskottets majoritet föreslår.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

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 131 föreslås vissa åtgärder för att samordna och effektivisera stödet till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Den växande insikten om forskningens betydelse för industrins förnyelse har bidragit till att forskningsfrågorna inom olika områden alltmer börjat uppmärksammas. Världskonkurrensen förutsätter nu för näringslivet fortlöpande investeringar i nya produkter och produktutveckling. Detta är ingen nyhet utan har skett under alla tider men har accentuerats under senare år. Detta ställer i sin tur allt större anspråk på företagens finansiella resurser och samtidigt större krav på ekonomisk styrka hos företagen själva. Våra företag har ju i dag att kämpa med betydande konkurrensoch avsättningssvårigheter, till en del beroende på ett i förhållande till omvärlden högt kostnadsläge, kombinerat med påtagliga tendenser till sjunkande lönsamhet och minskad självfinansiering. Att rätta till detta genom en mera näringsvänlig politik borde enligt vår uppfattning vara en förstahandsuppgift för regeringen. När vi skall diskutera frågan om det statliga stödet till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, vill jag gärna bekräfta, att ett samspel mellan statens och näringslivets insatser måste komma till stånd. Av betydelse är därvid att det offentliga stödet till forskning och teknisk utveckling organiseras så, att forskningen och dess resuliat ger det mest effektiva utbytet för hela folkhushållet. Doktrinära eller politiskt förutfattade meningar får därför inte bli avgörande för utformningen av de statliga insatserna och för formerna för samverkan mellan stat och näringsliv. När det gäller forskningspolitiken och dess utveckling har högerpartiet närmare framfört sina synpunkter på problemen i motionerna I: 860 och II: 1113. Därjämte kommer min partikamrat herr Wallmark att efter mig beröra dessa aspekter. Jag skall därför, herr talman, inskränka mig till att kortfattat kommentera några av reservationerna. I reservation A vid punkterna 2 och 3 har herr Nyman redogjort för reservanternas yrkande om en tudelning av styrelsen för teknisk utveckling i ett fördelande och ett förvaltande organ, och jag kan här i stort sett instämma i vad herr Nyman anfört, då det gäller denna reservation. Reservationen B under punkten 4 rör frågan om inrättande av en stiftelse med uppgift att ombesörja bl.a. de uppgifter som EFOR och Svenska uppfinnarkontoret nu har. Eftersom vi från högerpartiet i en senare reservation yrkat avslag på Kungl. Maj:ts förslag om bildandet av ett statligt utvecklingsbolag, föreslår vi i stället att nämnda organ, EFOR och Uppfinnarkontoret, bildar en stiftelse som får som sin främsta uppgift att bli ett organ till vilket enskilda forskare och uppfinnare kan vända sig. Inte minst för en mindre industri torde ett sådant organ bli en värdefull instans, som företagare och privatpersoner med goda idéer kan vända sig till för att få hjälp vid patentering och exploatering av uppfinningar. Vi tror att denna lösning bättre betjänar det klientel, det här är fråga om, än om motsvarande uppgifter skulle delegeras till en nämnd inom den stora styrelsen för teknisk utveckling. Vi tror att detta skulle bli ett smidigare verktyg för den mindre företagaren, ett verktyg som han skulle våga ta i sin hand. mien. Såvitt vi kunnat finna har IVA på ett tillfredsställande sätt skött förvaltningen av forskningsstationen i Stockholm, och några bärande skäl för att befria akademin från denna uppgift har vi inte kunnat finna. Med anledning därav — och med hänsyn till akademins dokumenterade insatser när det gäller planeringen av nya forskningsstationer — yrkar vi bifall till denna reservation. I reservation E 1 har högerpartiet yrkat avslag på förslaget om inrättande av ett statligt utvecklingsbolag. Ett sådant bolag är enligt vårt sätt att se onödigt, detta på grund av inrättandet av en styrelse för teknisk utveckling och kombinationen med de möjligheter som redan finns inom såväl de statliga företagen som det enskilda näringslivet. I propositionen anges ett skäl vara skapandet av ytterligare en kanal för utveckling och exploatering av innovationer, gjorda framför allt i mindre företag, samt av enskilda uppfinnare och forskare som härigenom skulle få flera valmöjligheter. Jag tror mig om att känna till den mindre företagsamhetens problem ganska väl. Jag vågar därför påstå att startandet av nya statliga bolag i det här sammanhanget inte torde vara den mest angelägna uppgiften. Det finns redan i dag valmöjligheter på detta område. Från den mindre företagsamhetens sida torde man i stället anse det mera angeläget att den ekonomiska politiken drivs på ett sådant sätt att företagens konkurrenskraft förbättras varigenom underlag kan skapas för utveckling av den innovationsverksamhet som för företag av denna storleksordning sker dagligen och stundligen. Någon dokumentation för att ett behov av ett utvecklingsbolag skulle föreligga hos denna grupp av företag har heller inte förebragts. Som jag tidigare framhållit tror jag att ett instrument nu står till företagsamhetens förfogande, som väl fyller sin uppgift genom inrättandet av den stiftelse som har till uppgift att sköta de angelägenheter vilka nu handhas av EFOR och Uppfinnarkontoret. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till de reservationer som upptar mitt namn. Beträffande följdreservationerna vill jag endast framhålla, att våra dispositioner inte innebär någon ändring av den sammanlagda anslagsberäkningen utan en omfördelning av denna med hänsyn till de ändringsförslag i förhållande till utskottsutlåtandet, vilka jag här yrkat bifall till.

Herr talman!

Det är väl också beklagansvärt att propositionen har fått en sådan utformning, att enigheten i samband med utskottets utlåtande inte tycks särskilt påfallande. Jag vill ändå, herr talman, göra några allmänna reflexioner kring denna proposition. Man brukar säga att ett litet och högt industrialiserat land som Sverige måste ligga långt framme i den tekniska utvecklingen. Detta har nära nog blivit en truism. Men meningarna börjar gå isär när det gäller frågan om vilka vägar man skall välja för att uppnå och bibehålla en framskjuten ställning i detta sammanhang. De offentliga insatserna är självklart av stor betydelse. Frågan är bara på vilka områden de skall sättas in. Vi är alla överens om utbildningens betydelse som basinsats för att för näringslivet möjliggöra en fortsatt snabb utveckling. Det råder väl inte heller några delade meningar om att detta också är en statlig uppgift. Av liknande skäl kan grundforskningen också karakteriseras som en offentlig uppgift. Däremot råder starkt de lade meningar om på vilka områden huvudinsatserna skall göras, för att inte tala om de delade meningar som råder beträffande fördelningen av resurserna mellan grundforskning och tillämpad forskning. Fortfarande saknar vi emellertid en grundläggande analys av alla de olika problem som är förknippade med detta. Det knöts otvivelaktigt vissa förhoppningar till forskningsberedningen, som inrättades år 1962. Den konstituerades visserligen endast som en rådgivande församling till regeringen. Ledamöterna i beredningen var handplockade personer och icke representanter för några särskilda olika organ. Vid de debatter som har pågått under årens lopp har ständigt regeringens ledamöter framhållit, att forskningsberedningen arbetar med dessa frågor och att det därför inte finns anledning att tillsätta några särskilda utredningsorgan, som man exempelvis har gjort i Norge. Studerar man emellertid protokollen från forskningsberedningens sammanträden kan man konstatera, att visserligen har en rad olika frågor varit uppe till diskussion, men i huvudsak har det varit personligt tyckande från enskilda ledamöter. Ett försök att ingripa litet mera aktivt i den forskningspolitiska debatten gjordes av forskningsberedningens dåvarande sekreterare, professor Rexed, när han i slutet av år 1965 färdigställde en promemoria med rubriken: Ett alternativ för utvecklingen av de statliga forskningsanslagen. Den gick ut på remiss, men tycks sedan ha fallit fullständigt i glömska. Man kan också konstatera att forskningsberedningens sammanträden under föregående budgetår bara var två stycken, och hittills detta budgetår har man haft ett par stycken. Någon större aktivitet har inte heller deras arbetsgrupp visat. Vid ett försök att summera resultaten av forskningsberedningens arbete under de gångna sex åren kan man tyvärr konstatera att det som jag ser som dess mest väsentliga uppgift, att efter planmässiga analyser till offentlig debatt lägga fram alternativa målsättningar för den svenska forskningspolitiken, har försummats. Forskningsberedningen har tyvärr snarare varit en broms än en pådrivare i den allmänna forskningspolitiska debatten. Det kanske kan synas ovidkommande att dra upp dessa frågor i denna diskussion, men eftersom statsrådet Wickman är ansvarig för propositionen och samtidigt ordförande i forskningsberedningens arbetsutskott, finns det kanske skäl att deklarera min uppfattning som såvitt jag vet är allmänt utbredd bland många av dem, som följer denna fråga med stort intresse. Jag skulle därför vilja ställa en konkret fråga till statsrådet Wickman: är statsrådet nöjd med det sätt på vilket forskningsberedningen arbetar? Om så inte är fallet, vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att antingen aktivera forskningsberedningen eller tillse att vi får något annat organ, som gör dessa jämförande analyser och lämnar underlag för en meningsfull forskningspolitisk debatt i fortsättningen? Herr talman! Jag har med det nu anförda velat peka på svårigheterna att diskutera vissa enskilda delar i den offentliga satsningen på forskningsutvecklingens område, innan vi får tillfälle att ta ställning och diskutera de större principiella riktlinjerna. Emellertid vill jag, innan jag går in på en närmare granskning av propositionen och de framlagda förslagen, anföra vissa principiella synpunkter när det gäller den målinriktade forskningen. Herr Nyman var inne på det och det kanske finns anledning att ännu en gång understryka, att den målinriktade forskningen inte i sig får betraktas som en självständig samhällsfaktor, utan skall ingå som en integrerad del i alla de olika målsättningar som samhället har ställt upp för sig. Man måste således pla nera och organisera i nära anslutning till exempelvis hälsovården, försvaret och kommunikationerna. Detta har vi med skärpa framhållit i motionen. Jag vill alltså här speciellt understryka det därför att det måste vara en röd tråd i hela det forskningspolitiska arbetet i framtiden. Efter dessa inledande reflexioner skall jag anföra något om förslaget. Helhetsintrycket av propositionen tycker jag i hög grad erinrar om vad de kritiker sade som en gång granskade en lärobok i kemi som August Strindberg hade författat. De sade om boken, att en del är rätt och en del är nytt, men det som är rätt är inte nytt och det som är nytt är inte rätt. Jag tycker att det finns anledning att fälla det omdömet även om den här propositionen, och det är väl kanske det som är bakgrunden till att det råder så delade meningar även om de tunga punkterna i propositionens förslag. Jag beklagar att jag känner mig nödsakad att avge ett sådant omdöme om propositionen, eftersom jag i andrå sammanhang haft anledning att konstatera statsrådet Wickmans analytiska förmåga och skarpa intellekt. Därför finns det alltså något annat i bakgrunden än sakliga bedömningar. Jag kan inte värja mig för intrycket, att förslagen i stora delar är utformade för att passa in i det socialdemokratiska partiets näringspolitiska program, där man mera har tagit hänsyn till de socialistiska synpunkterna än till nödvändigheten av att ge näringslivet de arbetsvillkor som krävs i den hårdnande konkurrensen. Man har från näringslivets sida liksom från högerpartiets och även från andra partiers sida under de gångna åren vid upprepade tillfällen framfört synpunkter på vissa generella eller speciella åtgärder som skulle behöva vidias för att stärka näringslivets möjligheter att hävda sig i den tekniska konkurrensen. Jag tänker bland annat på speciella skattefrågor när det gäller forskning. Jag tänker på de tekniska utvecklingsfonder som har föreslagits. Icke ett ord finns nämnt härom i propositionen. De förslag som näringslivet självt har velat framföra och som man menar skulle kunna vara en aktiv del av deras eget arbete har helt och hållet förbigåtts i propositionen. I propositionen säger man att väsentligt ökade resurser ställs till den tekniska forskningens förfogande. En summering skulle ge vid handen, att det rör sig om en ökning om drygt 20 miljoner kronor. Nu är det ju så att denna proposition inte berör hela det forskningspolitiska fältet, men den berör inte heller hela det tekniska forskningsfältet. Den berör bara en liten del av det. I propositionen omnämns exempelvis en siffra rörande forskningsbeställningar som statsmakterna gör ute i näringslivet på om jag minns rätt 230 miljoner kronor. Den siffran är publicerad i statsverkspropositionen, trots att man måste vara medveten om att senare siffror finns publicerade eller i varje fall tillgängliga. Statistiken släpar visserligen efter på detta område som på alla andra, men jag skulle tro att den aktuella siffran ligger mellan 70 och 80 miljoner kronor lägre än den som anges. Enbart mellan åren 1963 och 1964 sjönk summan med ungefär 50 miljoner kronor, enligt statistiska centralbyråns uppgifter. Man kan sålunda verkligen diskutera om det här totalt blir en ökad satsning på teknisk forskning. Man ger en liten del av vad man har tagit tillbaka i andra sammanhang. En annan sak, som jag i detta sammanhang reagerar mot, står i propositionen och det står i det näringspolitiska programmet. Man talar om beställningar ute hos näringslivet som ett stöd till näringslivet. Jag förutsätter — och det förmodar jag att näringslivet också gör — att några forskningsbeställningar inte görs hos näringslivet för att stödja detta, utan att man gör forskningsbeställningar för att man har behov av vissa produkter eller vissa forskningsresultat. Det är en kund som gör en beställning och för det får kunden betala. Men jag kallar inte detta för ett stöd. Jag tror att vi skall försöka ta bort det uttrycket i det här samman hanget. När det gäller hela branschforskningsområdet som verkligen är kon kurrensneutralt — är hela uppläggningen i propositionen inte särskilt tillfredsställande. Man har försökt enas i utskottet. Men vi kan konstatera att det sker en omfördelning av kostnaderna mot vad industriforskningsutredningen hade föreslagit, så att näringslivet skall bära huvuddelen av kostnaderna. Man godtar inte en indexreglering och man förkortar avtalstiden från fem till tre år som regel. Dessutom kräver man fixerade program — det kommer inte att finnas möjlighet till någon flexibilitet i den forskningen. Det kallar jag inte särskilt näringsvänligt. Detta är dock ett område där statsmakterna verkligen kunde visa en positiv vilja, därför att det är en gemensam angelägenhet för hela näringslivet. Låt mig sedan säga några ord om det sätt på vilket statsrådet har behandlat Ingeniörsvetenskapsakademien. Det är enligt min mening helt uppseendeväckande. Utan de insatser som akademin har gjort på en mängd olika områden skulle svenskt näringsliv och offentlig forskning inte ha nått dit de nu har. Dess aktivitet när det gäller dokumentation och teknisk information, upprättande av driftsoch forskningsstationer, initiativtagande på en mängd områden och i fråga om samarbete mellan näringsliv, universitet och högskolor, torde inte kunna öÖöverskattas. Akademin har visat en vitalitet och en förmåga till aktivt konkret arbete på hela det tekniska fältet, som vore värd all högaktning och ett ökat förtroende. Det torde vara få organ, om ens något som kan uppvisa en sådan uppslutning från olika parters sida. Det gäller både näringslivet och de offentliga forskarna, och jag trodde att det också skulle gälla de offentliga myndigheterna. Det tycks det inte göra. Vissa uppgifter får Ingeniörsvetenskapsakademien i nåder tills vidare behålla. En del tas ifrån akademin och ersätts inte av några nya uppgifter. Detta gäller alltså en etablerad organisation, som åtnjuter ett utomordentligt renommé. Jag tycker inte att detta visar någon vilja att utnyttja det, som redan är inarbetat och etablerat, utan det pekar snarast på att det enda som duger i sammanhanget är rent statliga organ. Det är alltså inte en sakbehandling av ärendet, utan det är fråga om en viljeyttring som inte bådar särskilt gott. Beträffande förslaget om styrelsen för teknisk utveckling har man förfarit mycket egendomligt. Å ena sidan anförs ett starkt behov av att sammanföra en rad splittrade organisationer under en hatt. Å andra sidan inser man svagheten i förslaget om att ett enda organ skall både förvalta, utreda och dela ut pengar. Som botemedel föreslås inrättande av ett relativt stort antal delnämnder på olika områden, som med betydande självständighet skall dela ut forskningsanslag. Detta kommer i realiteten att innebära en ökad splittring i stället för en samordning när det gäller utdelning av medlen. Tekniska forskningsrådet delar ensamt ut pengarna, men har ett antal nämnder som endast är rådgivande. Detta går alltså stick i stäv med det förslag som OECD-kommittén lade fram när den för ett antal år sedan granskade den svenska forskningspolitiken. Dess värre har utskottets majoritet kraftigt understrukit dessa nämnders självständiga ställning. Vi torde ha att se fram mot ännu större gränsdragningsproblem än hittills, och i och med att man börjar inrätta ett antal nämnder måste man alltså täcka även övriga delar med nämnder, av vilka var och en kommer att få relativt litet anslag till förfogande. | Det finns en ökad risk i de tvärvetenskapliga diskussioner, som vi allt oftare för, att en mängd ärenden kommer att bollas mellan de olika nämnderna. Jag kan bara uttrycka den önskan, att den nya styrelsen och dess generaldirektör kommer att i sitt praktiska handlande försöker mildra de negativa konsekvenserna av den befarade splittringen. Beträffande förslaget om det tekniska utvecklingsbolaget skulle jag kunna fatta mig mycket kort. Det är enligt min mycket bestämda uppfattning ett politiskt jippo och ingenting annat. Det har icke kommit till för att stödja näringslivets internationella konkurrensförmåga utan snarare tvärtom. Jag har särskild anledning att betona detta, eftersom jag anser att den analys beträffande utvecklingstendenserna i de med oss konkurrerande industriländerna, som görs på de första sidorna i propositionen, i huvudsak är korrekt. I varje fall överensstämmer den med den uppfattning jag har bildat mig. Slutsatsen av denna analys måste bli att våra företag behöver ett bredare produktsortiment för att utjämna riskerna. De måste satsa på en mera systematisk marknadsföring och säljteknik och satsa hårdare på det tekniska utvecklingsarbetet. Till de analyser och slutsatser man kan dra vill jag egentligen bara göra ett påpekande, nämligen att vi måste utgå ifrån att varje ny produkt som vi skapar skall saluföras på den internationella marknaden, och det är ju endast de etablerade privata företagen som svarar för detta. Vill man vara näringsvänlig, d.v.s. på snabbast möjliga sätt öka den gemensamma kakan så att vi själva kan få det bättre och också större möjligheter att öka den u-landshjälp som vi så vältaligt diskuterade under gårdagen, måste man göra dessa satsningar på ett riktigt sätt. Det måste ske genom våra företag som redan är etablerade.

Herr talman! Jag vill helt kortfattat framföra några allmänna synpunkter på det rätt omfattande förslag som vi nu har att debattera. Centerpartiet och folkpartiet är av samma uppfattning och har ställt sig positiva till utvecklings bolaget och till inrättandet av en styrelse för teknisk forskning. Det är endast på vissa punkter som vi har en från utskottsmajoriteten skild uppfattning, och vi har där avgivit gemensamma reservationer. Ett kvalificerat forskningsoch utvecklingsarbete är en förutsättning för att vårt näringsliv skall kunna gå framåt och hävda sig i den internationella konkurrensen. I synnerhet för vårt land, med dess starka beroende av den internationella handeln och med vår utsatta konkurrenssituation genom den relativt höga standard vi har, är det av särskild vikt att vi kan utveckla vår produktion mot nya och kvalitativt högtstående varugrupper. Näringslivets forskningsoch utvecklingsarbete är emellertid synnerligen kapitalkrävande, särskilt för de mindre företagen. Inte desto mindre sker en stor del innovationer och uppfinningar just inom denna sektor av näringslivet. På grund av brist på resurser stannar många goda förslag på papperet. Att finansiera osäkra och långsiktiga utvecklingsprojekt med lånade pengar anses ofta inte möjligt. Därför bör det vara en angelägen uppgift för samhället att i samverkan med näringslivet verka för ett intensifierat utvecklingsarbete. Staten lämnar redan stöd till forskningsoch utvecklingsarbete i många olika former. Den ena fonden eller institutionen efter den andra har växt fram utan tillräcklig samordning. De åtgärder som vi nu diskuterar syftar uppenbarligen till att söka nå en samordning och effektivisering av statsmakternas insatser på det tekniska forskningsoch utvecklingsområdet. Vi tror att detta också kan bli resultatet, men man får nog räkna med en tids försöksverksamhet, varefter man får vidtaga de ändringar i organisationen som erfarenheten påkallar. I anslutning till behandlingen av proposition nr 68 har lämnats ett stort antal motioner med många synpunkter och förslag av värde. En del av dessa har uppmärksammats och betonats i utskottets skrivning. Andra har tagits upp i de reservationer som har fogats till utlåtandet. Den fråga där meningarna har gått mest isär — så var förhållandet även bland remissyttrandena — är huvuvida man skall ha endast ett organ i form av en styrelse för teknisk utveckling eller om man skall ha en tudelad organisation, där den ena är anslagsfördelande och den andra förvaltande och verkställande. Andra lösningar har föreslagits, t.ex. att beslutandefunktionen skulle decentraliseras = till = anslagsfördelande nämnder under styrelsen. I en gemensam reservation, betecknad med A, har oppositionspartierna föreslagit att jämsides med styrelsen för teknisk utveckling skall inrättas en ny myndighet benämnd tekniska forskningsrådet, som alltså skall vara den anslagsfördelande. I reservation D föreslås en utredning om ett särskilt institut för forskningsförmedling. Institutet skulle ha en relativt självständig ställning under styrelsen för teknisk utveckling. Detta institut skulle handha förmedlingsoch informationsverksamhet och därigenom underlätta företagens innovationsarbete. I verksamheten skulle ingå rådgivning och konsultverksamhet för myndigheter och institutioner i frågor som rör statlig beställningsforskning. Mindre och medelstora företag har särskilt behov av rådgivning, t.ex. då det gäller patent och licensverksamhet m.m. Den verksamhet som nu handhas av EFOR och Svenska uppfinnarkontoret skulle lämpligen kunna övertagas av det föreslagna institutet. Reservation E 2 berör utvecklingsbolaget, som vi ju i princip är med på att inrätta. Tillkomsten av ett statligt utvecklingsbolag bör ses som ett led i ansträngningarna att stärka näringslivets effektivitet. Särskilt bör bolaget ges möjlighet att ta fram nya produkter och ny teknik på områden som representerar angelägna samhällsbehov. Bolaget bör kunna bli en kanal för utveckling och exploatering av idéer och uppfinningar från den mindre industrin samt från enskilda uppfinnare och forskare. Jag vill uttala förhoppningen att utvecklingsbolaget skall visa sig ha vilja och förmåga att stödja utvecklingsarbete som sker i mindre och medelstora företag. Jag finner anledning understryka vad många remissinstanser hävdat, att bolaget skall arbeta i god kontakt med det enskilda näringslivet och sätta in sina ansträngningar på sådana områden där forskning och utveckling hittills varit svag, medan man låter pågående verksamhet inom näringslivet forsätta ostört där den redan är långt framme. För att bolaget inte skall bli alltför omfattande och inte förlora sin karaktär av utvecklingsinstitution uttalas i reservationen, att bolaget i princip inte skall driva tillverkning och försäljning av produkter. Gränsen kan här vara svår att i förväg dra upp, men som huvudregel bör gälla att innovationer som utvecklingsbolaget arbetar fram skall överlåtas på producerande företag så snart produkten är utprovad och färdig för marknadsföring. Därigenom hålles bolagets kapital så rörligt som möjligt, till nytta för fortsatt innovationsarbete.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

Herr talman! Jag utgår ifrån att varken herr talmannen eller kammarens ledamöter önskar eller väntar att jag vid denna tidpunkt i riksdagens arbete närmare skall gå in på en debatt och analys av den tekniska forskningens och utvecklingsarbetets roll för vår ekonomiska utveckling och för utvecklingen av vårt samhälle över huvud taget. Det är inte heller min avsikt att göra det. När det anförande jag nu kommer att hålla i debatten blir längre än vad jag hade avsett från början, får det i hög grad tillskrivas både innehållet och formen i det inlägg som herr Wallmark gjorde före middagsuppehållet. För att säga ett par ord till herr Wallmark nu i början om den mera principiella forskningspolitiska diskussionen vill jag erinra om att herr Wallmark ställde en direkt fråga till mig om hur jag såg på forskningsberedningens arbete och därmed utgår jag från — implicite hur jag såg på forskningspolitiken över huvud taget. Det är som jag nämnde inte möjligt att verkligen ta upp denna fråga till en seriös debatt i dag. Jag kan dessutom upplysa herr Wallmark om att hans utgångspunkt att jag skulle vara ordförande i forskningsberedningens arbetsgrupp är felaktig. Det är jag inte, det är statsministern som är ordförande. Låt mig bara i största korthet säga att jag tror att herr Wallmark utgår från en felaktig utgångspunkt när han föreställer sig att det finns en allmän Forskningsfilosofi med stort F som kan ge svaret på de mycket svåra prioriteringsfrågor som vi står inför. Om man tror att det finns en sådan generell lösning på våra problem och envisas med att leta efter den, arbetar man förgäves. Jag är övertygad om att det i stället är nödvändigt att använda en mycket mera pragmatisk och verklighetsanknuten metod för att lösa detta problem. Jag vill här och i fortsättningen uppehålla mig vid den tilllämpade forskningen som berörs av det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Vår uppgift är att finna sådana former för politiskt beslutfattande att det grundas på ett underlag som ger upplysning om innebörden och konsekvensen av olika alternativ. Det är mycket för att skapa en organisation, en metod för ett beslutfattande i forskningsfrågorna som de reformer har kommit upp vilka föreslås i den proposition som riksdagen nu har att ta ställning till. Kanske inte för att informera herr Wallmark utan för de ledamöter som måhända inte följer dessa frågor med samma intresse som herr Wallmark vill jag nämna att forskningsberedningen under det senaste halvåret haft tre sammanträden. :Sammanträdesfrekvensen är väl så hög som från början var förutsatt. Man har på dessa sammanträden diskuterat första gången <miljövårdsforskningen, andra gången den samhällsvetenskapliga forskningens inriktning och tredje gången forskarutbildningen och forskarkarriären. Det betyder att man inom loppet av ett halvår har behandlat tre mycket centrala frågor i svensk forskningspolitik. Jag tycker att anklagelsen för att forsk ningsberedningen inte gör någonting utan ägnar sig åt löst tyckande är helt ogrundad. Jag lämnar nu det mera abstrakta planet och vill gå över till den fråga som vi har att ta ställning till i dag.

Det gäller samhällets helt avgörande inflytande på den tekniska forskningens och utvecklingsarbetets utformning och inriktning.

Detta amerikanska problem reser i och för sig frågor som vi inte har tid att diskutera i dag, nämligen frågor angående det internationella samarbetet i Europa. Dessa frågor är inte föremål för dagens diskussion, utan det förslag som nu ligger på riksdagens bord gäller den nationella organisationen av vårt tekniska utvecklingsarbete. Denna nationella organisation utgör självfallet basen för vår verksamhet här inom landet, men den utgör också lika självfallet basen för vårt deltagande i det internationella samarbete som förekommer och det ökade och intensifierade internationella samarbete som vi hop pas på.

Enskilda företag — och det torde vara onödigt att understryka det — gör på detta område en stor och helt nödvändig insats. Det skulle aldrig falla mig in att reducera betydelsen av den insatsen. Men det är lika uppenbart att de inte kan ensamma, var för sig, bära de kostnader och de risker som är nödvändiga för att utveckla den för framtiden avgörande nya tekniken. För att genomföra de projekt som jag här syftar på krävs ett statligt finansiellt stöd både för att direkt minska kostnaderna och för att garantera en viss efterfrågan åt de nya produkterna i syfte att den vägen reducera riskerna. Dessa båda metoder kombineras i form av statliga beställningar.

De förslag som läggs fram i propositionen angående styrelsen för teknisk utveckling och inrättandet av ett statligt utvecklingsbolag skall vi se som två nya instrument för genomförandet av en aktiv näringspolitik. Det är här fråga om att anpassa den institutionella ramen till de nya yttre förhållanden som råder och att skapa de mekanismer som krävs för att stödet till forskning och exploatering av gjorda innovationer verkligen skall bli effektivt.

Som jag nämnt delar också oppositionen i stort sett — det framgår av utskottsutlåtandet — vår uppfattning att det behövs en betydande förstärkning av statens insatser på det här området. Man anser tydligen också, att döma av utlåtandet och dess reservationer, att de föreslagna medelsanvisningarna är lämpligt avvägda. Likaså tycks man på oppositionshåll hålla med om att det krävs reformer av de institutionella och organisatoriska formerna för att effektivisera den forskningspolitik som är nödvändig för att vi framgångsrikt skall kunna genomföra de satsningar som de här förslagen syftar till. Det är egentligen bara på en mera väsentlig punkt som det både i remissbehandlingen och i utskottet har rått delade meningar. Det gäller konstruktionen av styrelsen, där man i stället för den enhetliga organisation som föreslås i propositionen har förordat en delad, en dualistisk organisation. Man har velat — som man säger — skilja styrelsens förvaltande uppgifter från dess anslagsfördelande uppgifter. Den diskussionen bör föras mot bakgrunden av två viktiga förhållanden, som man här bör hålla i minnet. Det ena gäller tekniken för fördelningen av bidragen — en av styrelsens centrala uppgifter. Vi har förutsatt att denna fördelning i stor utsträckning skall delegeras till självständigt agerande och beslutfattande nämnder inom styrelsen. Det är vår avsikt att nämnderna skall få en betydande handlingsfrihet just i syfte att bevara den sakkunniga och snabba behandling av ärendena som har utmärkt det hittillsvarande systemet. Detta är alltså det ena förhållandet man måste ha i minnet vid bedömningen av vårt förslag. Den andra punkten gäller de uppfattningar som förs fram i motionerna och också i reservationerna att styrelsens förvaltningsuppgifter kommer att bli så oerhört omfattande och betungande att en konflikt av denna anledning skulle uppstå mellan anslagsbeviljande uppgifter å ena sidan och förvaltningen å den andra.

Detta gäller även i fråga om den kollektiva forskningen. Där kommer styrelsens uppgifter huvudsakligen att innebära förhandlingar med industrin om finansieringen av gemensamma <forskningsprogram. Genomförandet av de forskningsprogram som kan upptas vid fristående branschforskningsinstitut, vid universitetsoch högskoleinstitutioner eller direkt inom industriföretagen — allt efter lämplighet — kommer icke att belasta styrelsen med några förvaltningsuppgifter. När man därför tar styrelsens uppgifter på den kollektiva forskningens område som argument för en tudelning av styrelsen, måste det bero på att man har missförstått den faktiska innebörden av vårt förslag. Men det kanske allra väsentligaste är att man har bortsett från det fundamentala behovet av en samordning mellan å ena sidan de olika formerna och inriktningen av ett direkt statligt finansiellt stöd och å andra sidan kontaktförmedling och övriga betydelsefulla serviceuppgifter. För dessa uppgifter behövs det nämligen en gemensam, långsiktig planering. Om man verkligen skulle följa de förslag till en tudelning som förekommer i reservationerna, tvingas man till att skapa särskilda samarbetsformer mellan de båda delarna av styrelsen, därför att detta organs väsentligaste uppgift är att vara förberedande, planerande och policyskapande. En sådan uppdelning kan omöjligen vara rationell. När jag hörde herr Wallmarks beskrivning av hur styrelsens nämnder skulle fungera, kunde jag inte dra någon annan slutsats än att han i hög grad har misstolkat, avsiktligt eller oavsiktligt, hela tanken bakom uppläggningen av den tekniska styrelsen. Vad dessa nämnder skall göra är att efter en prioritering och efter en planering av den centrala styrelsen självständigt fatta beslut inom den ram som planeringen uppdrar, beslut som skall grundas på en kvalitetsbedömning av olika projekt inom de områden som nämnderna har att reglera. Jag är helt övertygad om att man på det sättet får en sakkunnigare, effektivare och även en med mycket intensivare kontakt med näringslivet genomförd beredning av de ärenden som skall behandlas än man skulle få vid en centralisering av alla de enskilda anslagsbesluten till en enda instans. Det betyder alltså att uppdelningen på olika nämnder inom styrelsen är, som också framhålls mycket starkt i både propositionen och utskottsutlåtandet, icke ett uttryck för en decentralisering av den egentliga planeringen; det är en decentralisering av de enskilda besluten. Den distinktionen tycker jag att herr Wallmark efter sitt studium av propositionen borde ha förstått. När jag nu bemöter herr Wallmark kanske jag också borde ta upp hans i hög grad insinuanta framställning av hur propositionen ser på IVA:s verksamhet såväl i det förflutna som för framtiden. Frågan om anslaget till IVA kom för övrigt också upp i herr Nymans inlägg liksom det tas upp i reservationer både från högerpartiet, folkpartiet och centerpartiet. Den enda sakliga förändring som sker i relationen mellan staten och IVA genom den proposition som nu är framlagd är att förvaltningen av forskningsstationen i Stockholm överförs från IVA till styrelsen för teknisk utveckling. Jag kan inte finna annat än att ansvaret, förvaltningen och överinseendet av forskningsstationen i Stockholm — inte den konkreta lokalförvaltningen, ty den sköts av en lokal styrelse — överförs till den myndighet som i alla fall svarar för och har det finansiella ansvaret för den. Jag kan inte inse annat än att det är en mycket naturlig lösning inte minst mot bakgrund av den ytterligare utbyggnad av forskningsstationer som vi har att se fram emot. Det är en typisk planeringsuppgift för styrelsen. IVA har tjänat som ett utomordentligt kontaktorgan mellan forskning och industri, och jag vill understryka att dei är ett vitalt intresse att bevara denna kontaktmöjlighet i framtiden. Jag kan försäkra dem som intresserar sig för dessa frågor att den kommande styrelsen för teknisk utveckling som ett väsentligt instrument i sitt arbete kommer att repliera på IVA som forum, idéskapare och kontaktorgan mellan forskning och industri. Det är det som måste vara IVA:s huvuduppgift, inte att förvalta en forskningsstation. Missförstånden om inställningen till IVA :s verksamhet kommer också fram i diskussionen om vår behandling av anslaget till IVA. Det anslag som finns explicit i propositionen är ett förvaltningsbidrag som staten lämnar till Ingeniörsvetenskapsakademien. Det borde uppmärksammas — vilket ingen av kammarens ledamöter som hörde herr Wallmarks och herr Nymans uttalanden här kunde ana — att förvaltningsbidraget till IVA helt och hållet motsvarar IVA:s äskande på denna punkt. Kammarens ledamöter vet att det inte är särskilt ofta som ett äskande uppfylls till sista kronan i statsverkspropositionen. Den övriga finansieringen av IVA:s verksamhet låg tidigare på tekniska forskningsrådet. Den kommer nu att överflyttas till styrelsen för teknisk utveckling och kommer därför inte att avspegla sig i ett till IVA specialdistinerat anslag direkt i budgeten.

När vi t.ex. inte har något speciellt anslag till Ingeniörsvetenskapsakademiens =: attaché verksamhet utomlands, är det sannerligen inte någon negativ åtgärd gentemot IVA. Det är tvärtom en åtgärd som är till fördel för verksamheten. Den innebär nämligen att en expansion av verksamheten kan äga rum under löpande budgetår utan att vi särskilt behöver gå till riksdagen och begära tillläggsanslag för den ökning som kan komma i fråga. Det framstår därför som både egendomligt och svårbegripligt att man från centerns och folkpartiets och möjligen även från högerreservanternas sida utan att precisera ändamålen föreslår en uppräkning av anslaget till Ingeniörsvetenskapsakademien. Jag kan inte frigöra mig från intrycket att det kravet har framkommit utan att man först verkligen har tagit reda på vad innebörden av propositionens förslag i realiteten är. Jag måste också mycket bestämt tillbakavisa påståendet att vi skulle ha behandlat branschforskningen på ett styvmoderligt sätt. Det var det intryck jag fick av herr Wallmarks anförande. Han sade att vi inte gör någonting av vad näringslivet verkligen vill. Det enda vi gjorde är vad vi själva vill — enligt herr Wallmarks uppfattning av doktrinära skäl. Vad är det som händer när det gäller den kollektiva forskningen? Det som händer är att anslagsutrymmet för stöd till branschforskningen blir i det när maste fördubblat. Beloppet stiger från nuvarande 10 miljoner till 18 miljoner kronor.

Detta stöd styrs direkt till vissa forskningsprogram. Jag kan inte se att denna metod — vilken jag betraktar som tekniskt överlägsen — skulle vara uttryck för en negativ inställning till denna typ av forskning. Det sägs också att vi är negativa därför att vi inte i detta sammanhang behandlar andra önskemål, som har framförts från näringslivets sida. Det är alltid lätt att kritisera en proposition för vad den inte innehåller, men det är väl inte särskilt egendomligt att en proposition, som inte är en skatteproposition, inte berör skattefrågor. De skattefrågor som har aktualiserats från näringslivets sida, och vilka återspeglas i en del motioner till årets riksdag, kommer att i vederbörlig ordning behandlas av bevillningsutskottet. Dessutom kommer dessa frågor upp i företagsskatteberedningen. Vi kommer ju att ha en skattedebatt av större format senare i kväll, och jag vill därför nu endast konstatera att oberoende av vilken ställning vi tar till skattefrågorna och till den skattemässiga behandlingen av företagens forskningsutgifter kvarstår ändå behovet av de åtgärder som föreslås i propositionen. Hela uppläggningen i propositionen och hela den teknik som denna styrelse kommer att arbeta med innebär eft mycket längre gående samarbete och en mycket längre gående integrering av näringslivets synpunkter och marknadsbedömningssynpunkterna på det tekniska utvecklingsarbetet än som var möjligt med den form vi tidigare arbetade efter. Jag kan därför inte godkänna herr Wallmarks argumentering att denna proposi tion inte skulle tillgodose de seriösa och allvarliga intressen som näringslivet har i denna fråga. Det förekommer också en del andra organisatoriska krav i reservationerna. Jag tror att det är högerpartiet som ställer krav — centern och folkpartiet kanske också gör det — på att den verksamhet som för närvarande bedrivs av uppfinnarkontoret och INFOR icke inordnas i styrelsen utan i stället sker i ett från styrelsen fristående institut. Låt mig då säga att inordningen i den tekniska styrelsen av INFOR:s och uppfinnarkontorets verksamhet är långt ifrån ett uttryck för en underskattning av betydelsen av de uppgifter som de existerande institutionerna utövar, utan tvärtom en metod att väsentligt öka slagkraften i den verksamheten. Den ökar slagkraften genom att de tidigare institutionerna får tillgång till väsentligt större resurser just genom sin inordning i styrelsen för teknisk utveckling. Jag kan också garantera — herr Nyman var inne på det — att de sekretesskrav som av självklara skäl måste vara uppfyllda när det gäller uppfinnares och företagares kontakter i dessa frågor kommer att bli fullkomligt tillgodosedda inom styrelsen. Styrelsen kommer också att organisera sitt inre arbete på det sättet att denna verksamhets identitet — om jag så får uttrycka mig — kommer att framstå som helt klar gentemot det mycket viktiga klientel som kommer att söka kontakt med styrelsen. Det kommer att ske genom att inom styrelsen inrättas en särskild nämnd för att svara för dessa frågors handläggning. Av samma skäl som vi avvisar förslaget om ett särskilt institut avvisar vi också det förslag som centern och folkpartiet lagt fram om en utredning om inrättandet av ett institut för forskningsförmedling. När vi avvisar förslaget beror det inte på att vi inte anser de uppgifter som mittenpartierna vill tillägga detta institut vara viktiga. Tvärtom. Anledningen är att de önskemål som mitten partierna vill förverkliga genom förslaget om utredning om ett särskilt institut, är tillgodosedda med det förslag till en teknisk styrelse som vi lagt fram. Denna styrelses väsentliga uppgifter blir just att utöva de funktioner som mittenpartiernas institut skulle få. I detta läge har jag svårt att inse att ytterligare en utredning skulle tillföra diskussionen någonting av värde. I den takt varmed servicen behöver byggas ut kommer styrelsen att framlägga förslag om detta, baserade på de praktiska erfarenheter styrelsen vinner. Däremot är det riktigt — och det har sagts i propositionen, i utskottsutlåtandet och av oppositionens talesmän här i kväll — att vissa viktiga samordningsproblem inte blir lösta med det förslag som framlagts i propositionen. Det gäller samordningen och utnyttjandet av vissa stora, viktiga statliga forskningsinstitutioner som ligger utanför universiteten och högskolorna. Det gäller framför allt FOA, flygtekniska försöksanstalten och Studsvik. Vi är alla överens om att det är av väsentligt intresse att dessa institutioner i högre grad utnyttjas också för andra behov inom näringslivet och inom andra sektorer av samhället. En utredning i detta syfte är förebådad i propositionen, och den kommer också snart till stånd. Även om en del punkter i propositionen, och för den delen också i de promemorior som legat till grund för denna, utlöst en något förvirrad och ibland kanske också irriterad debatt, bör vi hålla i minnet att denna har rört mindre väsentliga organisatoriska frågor. Jag är helt övertygad om att dessa åsiktsdifferenser — som jag uppriktigt sagt tycker är onödiga — kommer att försvinna när styrelsen har etablerats och vunnit erfarenheter. Propositionen innehåller också, vilket framgått av den tidigare debatten, ett förslag att inrätta ett statligt utvecklingsbolag. I samband med detta har de politiska passionerna fått en något högre temperatur än när det gäller den första delen av propositionens förslag. Jag vill något kommentera både de motiv som ligger bakom regeringens förslag och de invändningar som har riktats mot detta. Låt mig först i korthet upprepa några av de för oss väsentliga motiv som ligger till grund för vårt förslag. Ett viktigt motiv för att inrätta ett statligt utvecklingsbolag är att det är angeläget att förstärka sammankopplingen av utvecklingsarbetet och marknadsanknytningen, vilket är en förutsättning för framgångsrik innovationsverksamhet. Detta statliga utvecklingsbolags uppgift omfattar framför allt sådana områden där samhället har ett alldeles speciellt ansvar för den slutliga verksamheten. I propositionen räknar vi upp en serie områden, där detta är fallet. Jag kan nämna medicinsk teknik, utbildningsmateriel och miljövård. Där är staten engagerad i utvecklingsarbetet, och dessutom är staten jämte landstingen engagerade såsom slutliga konsumenter av produkterna. På dessa områden blir utvecklingsbolaget ett komplement till existerande utvecklingsbolag. Jag får väl upprepa en självklarhet, fastän jag tycker att det egentligen borde var onödigt för dem som verkligen är ute för att diskutera dessa frågor med ambitionen att diskutera sakligt. Men eftersom så uppenbarligen inte är förhållandet i herr Wallmarks fall, får jag alltså upprepa att avsikten inte är att detta utvecklingsbolag skall få någon monopolställning när det gäller utvecklingen av ny teknik på dessa områden. Men det är faktiskt — det borde väl herr Wallmark känna till med sina erfarenheter av privat näringsliv — för staten såsom beställare en fördel att ha inte bara privata företag att vända sig till utan också ett konkurrerande statligt företag. Det finns många exempel härpå i det förflutna, och det finns många exempel på detta i det nuvarande. Jag tycker att den svenska industrin skulle — och den: gör det faktiskt även med betydligt större jämnmod än herr Wallmark — acceptera den konkurrens som ett statligt utvecklingsbolag på detta område innebär. Det statliga utvecklingsbolaget har dessutom också uppgiften att tjäna såsom en ytterligare kanal vid sidan av de existerande för uppfinnare, mindre och medelstora företag men också gärna större företag. Utvecklingsbolaget skall inte vara diskriminatoriskt utan tjäna såsom en kanal för en kommersiell exploatering av nya produkter. Det innebär en ökad valfrihet och en ökad konkurrens. Jag kan inte se annat än att en ökad konkurrens på detta område bara kan ha positiva effekter.

Det finns även ett tredje motiv, ett motiv som jag tillmäter stor betydelse för detta utvecklingsbolag. Jag ser nämligen utvecklingsbolaget såsom ett nödvändigt och väsentligt led i en aktiv statlig företagspolitik. Jag förstår mycket väl att den funktionen hos detta företag inte gör företaget populärare hos högerpartiet och inte heller hos centern och folkpartiet. Den statliga koncernen av företag består inte bara av en rad aktiebolag — flera av dem av betydande storlek — utan också av de stora affärsverken, Vattenfall, televerket, SJ och posten. Tillsammantagna representerar denna koncern ett mycket omfattande och avancerat tekniskt kunnande. Jag tror inte att någon vill bestrida att dessa statliga storföretag står i allra främsta ledet i vårt land i fråga om modern teknik och organisation. De fyller också en viktig funktion såsom plantskola för tekniker och företagsledare i det svenska näringslivet. En lång rad av ledarna för de privata storföretagen har som bekant kommit fram den vägen. Bildandet av ett statligt utvecklingsbolag blir därför ett instrument för att effektivt: ta till vara allt det tekniska kunnande som finns inom denna viktiga sektor av vårt näringsliv. Avsikten är att detta skall ske genom att utvecklingsbolaget får som en av sina viktiga uppgifter att ta till vara alla goda uppslag som kommer fram inom de statliga företagen och verken och som inte är av omedelbar betydelse för just det företag eller verk där uppslaget har framkommit. Omvänt är det för utvecklingsbolagets egen del ett livsvillkor att stå i nära relation till teknikerna i den egna koncernens företag för att därmed få tillgång till erfarenhet vid bedömningen av olika projektuppslag. Erfarenheten visar att den nära kontakten med aktiva tekniker i producerande företag är ett avgörande villkor för framgång i den krävande verksamhet som det innebär att bedöma och exploatera ny teknik. Att det resonemang jag här återgett är hållbart — resonemanget är i och för sig rätt självfallet — framgår enklast av att alla de stora privata företagsgrupperingarna i vårt land de senaste åren just har inrättat särskilda utvecklingsbolag. Flera av dem har, det vill jag gärna intyga, på kort tid nått mycket aktningsvärda resultat, som till stor del kan tillskrivas just den nära personella kontakt som har etablerats mellan företagsledningarna inom vederbörande intressentgrupper. Vad är då naturligare än att också den stora och tekniskt avancerade statliga koncernen på samma sätt kompletteras med ett eget utvecklingsbolag där statliga företag och verk är aktieägare? Jag tycker att det är en önskvärd och — jag skulle vilja säga — nödvändig åtgärd för varje regering som ser såsom sitt ansvar att på effektivaste sätt förvalta den statliga koncernen. Det finns också ett fjärde argument, som här en alldeles speciell valör för socialdemokratin. Det hänger samman med att de stora satsningarna på teknisk forskning och utveckling kan komma att leda till vidgade förmögenhetsklyftor i vårt samhälle. Exploateringen av ny teknik, av avancerad teknologi sker nämligen till väsentlig del i de största företagen; detta är ofrånkomligt. Så är fallet i Förenta staterna, och av naturliga skäl även i vårt eget land.

Nej, den förmögenhetsbildning som blir ett resultat av en sådan gemensam verksamhet bör sannerligen komma gemenskapen till godo. Detta är ett viktigt argument för tillkomsten av ett statligt utvecklingsbolag, liksom för den statliga företagspolitiken över huvud taget. För att inte framstå som en naiv person vill jag säga, att jag inte ett ögonblick inbillar mig att detta argument har någon relevans i den borgerliga oppositionen. | Men låt oss nu se hur oppositionen har uppfattat förslaget om ett statligt utvecklingsbolag. Herr Wallmark använde termen »ett politiskt jippo». Jag tycker av två skäl att han skall vara försiktig med den terminologin. Första gången jag hörde den terminologin tilllämpas var den avsedd att karakterisera Sveriges investeringsbank — detta borde i och för sig, tycker jag, vara en varning för herr Wallmark. Vidare ger användningen av en sådan terminologi — kanske inte i första hand men i andra och tredje hand — en mycket egendomlig belysning åt fler än herr Wallmark då det gäller uppfattningen om vad vi menar med politik i detta land. Högern har helt avvisat tanken på ett statligt utvecklingsbolag. Jag vill inte påstå att jag är förvånad över detta. Det innebär ett konsekvent fullföljande av högerns agerande när det gäller den statliga företagsoch näringspolitiken. Det betyder att högern, vilket väl ingen har tvivlat på, fortfarande är att »lita på». Men det har kanske ändå ett visst intresse att notera att när högern agerar i dessa politiska sammanhang, är högern inte helt representativ för näringslivet, vilket kanske en del skulle tro. Jag syftar då bl.a. på Industriförbundets remissyttrande över förslaget att inrätta ett statligt utvecklingsbolag. Tittar man på det remissyttrandet, som till service för riksdagens ledamöter är återgivet i propositionen, kan man där läsa att Industriförbundet finner det naturligt att de statliga företagen får en närmare kontakt med ett utvecklingsbolag. Förbundet framhåller att det finns fält av för samhället angelägen natur, där det är naturligt att staten tar vissa utvecklingsinitiativ. Industriförbundet framhåller också att ett statligt utvecklingsbolag måste öka valmöjligheterna för enskilda forskare och småföretag, när det gäller att utveckla innovationer. Det är klart att det är tillfredsställande att högern visar sig kunna inta en självständig hållning gentemot Industriförbundet, men det hade varit roligt om högern valt någon annan punkt på Industriförbundets program för att demonstrera sin självständighet och sitt avståndstagande. Högern är, som framgår 'av utskottsutlåtandet och som diskussionen tidigare i dag utvisat, isolerad i denna fråga, och det finns därför ingen anledning för mig att uppta kammarens tid med att granska högerpartiets värdering av vårt förslag. Jag skulle däremot, herr talman, avslutningsvis gärna vilja säga några ord om mittenpartiernas hållning till det statliga utvecklingsbolaget, därför att den hållningen faktiskt inte bara gäller utvecklingsbolaget, utan den är sym tomatisk för mittenpartiernas hållning i många andra frågor som har med näringspolitiken att göra. Från mittenpartiernas sida är man mycket försiktig — det har framkommit gång på gång — med principiellt avståndstagande när det gäller den allmänna uppläggningen av politiken, men så fort det gäller konkreta förslag, som direkt påverkar vår ekonomi och vårt näringsliv, då är man inte med längre. Vi har i dag i kammaren sett två exempel på det förhållandet. Det första gäller AB Statens skogsindustrier, som diskuterades alldeles före middagsuppehållet. Jag skall inte återuppta den debatten, men jag vill ändå erinra om den, därför att den visar precis samma attityd och inställning som kommer fram beträffande utvecklingsbolaget. Vad vill man då göra från centerns och folkpartiets sida, när det gäller Statens skogsindustrier? Jo, man vill binda detta företag på ett sätt som mar aldrig skulle drömma om i fråga om ett privatägt eller skogsägarägt företag. Man har gått så långt att man inte vill tillåta ASSI att lokalisera sig på andra ställen än där de har tillgång till domänverkets skogsområden som råvaru"- källa, utan att först gå till riksdagen och begära tillstånd. ASSI får heller inte ta upp en produktion som inte baserar sig på skogen som råvara utan att först gå till riksdagen. I andra sammanhang talar man mycket vackert om konkurrens på lika villkor mellan statliga och privata företag i vårt land. Jag undrar hur ägarna och ledningen — för att ta ett av högern valt exempel — för skogsägarnas cellulosafabriker i Norrland eller fram gångsrika tångfabriker i Mellansverige skulle reagera, om de verkligen satte sig in i den situation som det vore att leda företag på de villkor som man nu vill ålägga ledningen och de anställda i ASSI. Också när det gäller utvecklingsbolaget följer inte mittenpartierna högerns hederliga och konsekventa avslagslinje. Nej, man lägger sig någon stans — ja, var annars om inte mitt emellan? En hygglig kompromiss är tydligen att acceptera utvecklingsbolaget i princip men samtidigt förbjuda bolaget att förvärva aktier i andra bolag och att självt uppta tillverkningen av produkter som framkommer som ett resultat av de statliga satsningarna på tekniskt utvecklingsarbete. Jag tror inte att de skickliga industrimän som står bakom de privata grupperingarnas utvecklingsbolag skulle ett ögonblick drömma om att införa sådana förbudsparagrafer i bolagsordningarna för sina företag. Jag har inte funnit att de mittenpartirepresentanter som står bakom motionen och reservationen har anfört ett enda skäl för att det statliga utvecklingsföretaget skall försättas i en sämre förhandlingsposition då det gäller att exploatera sina projekt än vad motsvarande privata företag befinner sig i. Tror man t.ex. i centern och folkpartiet att de småföretagare och uppfinnare, som kommer att vända sig till det statliga utvecklingsbolaget för att få en slagkraftig partner, verkligen kommer att uppskatta att denna partner inte skulle få vara med i den för framgång eller bakslag kanske känsligaste fasen, nämligen starten av tillverkning och marknadsföring av en ny produkt? är det inte i själva verket så att talet om konkurrens på lika villkor kommer till användning bara i sådana sammanhang där man vill förstärka en betydande privat maktställning i näringslivet, medan man raskt glömmer detta vackra tal när konkurrens på lika villkor i stället blir ett hot mot rådande förmögenhetsoch maktfördelning i vårt land? Jag kommer inte ifrån att den inställning som mittenpartierna har till utvecklingsbolaget i verkligheten är en djupt komprometterande ståndpunkt. Å ena sidan anpassar man sig och accepterar våra förslag om ett ökat och effektivare statligt företagande. Men å andra sidan vill man ha sådana begränsningar för dessa företag att man vet att de inte kommer att kunna fungera — kanske med tanke på att i efterhand kunna säga: Vad var det vi sade! Statligt företag fungerar inte! Nej, herr talman, en sådan inställning vittnar sannerligen inte om något politiskt mod. Jag kan inte underlåta att göra reflexionen att denna inställning sannerligen är en direkt utmaning mot dem som för sin sysselsättning är beroende av utvecklingen i de statliga företagen.